Fru talman! Lise Nordin har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att förhindra Vattenfall att delta i Magrittegruppens påverkansarbete för att ta bort stöden till förnybar energi inom EU. Jag vill inledningsvis säga att det inte är ägarens roll att avgöra med vilka grupperingar Vattenfall samverkar på energimarknaden. Låt mig dock konstatera att det initiativ som berörs i interpellationen är bredare än vad interpellanten beskriver och syftar till att skapa mer förutsägbarhet och mer långsiktighet på den europeiska energimarknaden. Ägarens roll är att fastställa tydliga mål för vad vi förväntar oss att bolaget ska uppnå. Som interpellanten påpekar har Vattenfall sedan 2010 riksdagens uppdrag att affärsmässigt bedriva energiverksamhet så att bolaget är ett av de bolag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion. Marknadsförutsättningarna för europeiska energibolag har förändrats kraftigt de senaste åren. Utvecklingen drivs av både konjunkturella och strukturella faktorer. Även under de kommande åren väntas energibolagen i Europa stå inför stora utmaningar med låg efterfrågan på och högt utbud av el, vilket väntas leda till fortsatt låga elpriser. Som en konsekvens av dessa förändrade marknadsförhållanden har vi under hösten 2012 som ägare reviderat Vattenfalls ekonomiska mål med lägre och därmed rimligare avkastningskrav för att öka möjligheterna för satsningar på hållbar energi. Samma år slog bolaget fast en ny strategi med ökat fokus på klimatutmaningar och Norden. Det är nu angeläget att bolaget skyndsamt fullföljer sin strategi. Det är Vattenfalls styrelse och ledning som ansvarar för att bolagets verksamhet bedrivs så att bolaget når de mål som ägaren respektive bolaget har beslutat om. Mot denna bakgrund avser jag inte att vidta ytterligare åtgärder.

Fru talman! Detta är ännu ett exempel på att alliansregeringen har tappat kontrollen över Vattenfall. I dag går svenska skattemedel till att Vattenfall inom EU arbetar mot stöd till förnybar energi som solenergi, vindkraft, vågenergi och bioenergi. I mitten av oktober valde Vattenfall att ingå i en lobbygrupp, kallad Magrittegruppen, som arbetar mot att EU i dag ger stödsystem till att bygga ut förnybar energi. Den motivering man ger är att man anser att det finns en överkapacitet av förnybar energi. Som miljöpartist kan jag inte förstå hur man kan anse att det finns för mycket förnybar energi när det fortfarande finns klimatvidrig kolkraft och fossil energi i Europa. Bakgrunden, fru talman, är att den förnybara energin i EU har vuxit snabbt, snabbare än all annan form av energi. Det är en väldigt stor klimatvinst, och det skapar många nya gröna jobb. Men jag kan förstå att energibranschens dinosaurier, som historiskt har investerat i kolkraft och kärnkraft, känner sig stressade av att den förnybara energin är på frammarsch. När Vattenfall får frågan om de anser att deras agerande, att delta i en lobbygrupp mot förnybar energi i EU, strider mot de mål och det ägardirektiv de fått från regeringen säger de att de inte tycker att det finns någon konflikt. Vattenfall tycks kunna göra egentligen vad som helst, bygga nya kolkraftverk, utvidga sin brytning av brunkol eller arbeta mot stödsystem för förnybar energi. Allt detta tycks kunna ingå i de mål som alliansregeringen har gett Vattenfall. Min fråga till Peter Norman är om han anser att Vattenfalls agerande i EU mot förnybar energi strider mot de mål som regeringen har gett. Om inte, vad avser i så fall finansmarknadsminister Peter Norman att göra?

Fru talman! Lise Nordin får det att låta i sin interpellation som om det är frid och fröjd på energimarknaden, vilket det långt ifrån är. I den målande bild hon beskriver framställs Vattenfall som den stora ondskan, och det är väldigt långt från sanningen. Alla energibolag har stora bekymmer att brottas med - det har vi redan talat om i den tidigare debatten här - och vi ser en hel energimarknad som har förändrats på mycket kort tid. Detta är en oerhört komplex situation. Vi är inne i en energiomställningsfas, men det går inte att bortse från att kolkraften är en del i denna för att säkra Tysklands energiförsörjning. Det beror just på beslutet som Tyskland har fattat om att avveckla kärnkraften helt till 2022. Trots stora subventioner till förnybart i landet går det inte att trygga energiförsörjningen. Därför måste man under en period ha kolkraft för att komma framåt. Det är därför och i det sammanhanget som brunkolsbrytningen är ett sätt att skapa bränsle från de kraftverk som redan finns i landet och som utgör baskraft för ett fungerande Tyskland. Med denna kunskap om hur energimarknaden hänger ihop blir det därför förvånande att ta del av Lise Nordins interpellation, som målar upp en märklig bild av bolaget Vattenfall. Det är ju faktiskt så att de arbetar för att minska koldioxidutsläppen. Vi har redan tagit upp att det finns en problematik med de energislag man använder, men man arbetar med ny teknik för att göra dem bättre. Det kanske är så att Vattenfall är ett av de bolag som tar större ansvar för att göra dem bättre när man nu behöver dem under en övergång. Som jag tog upp tidigare i interpellationsdebatten med Per Bolund tycker jag att det är oerhört viktigt att förstå i vilket sammanhang allt det här händer. Man kan inte, som jag ser det i alla, bara rycka ut en del ur sammanhanget och från den ena dagen till den andra tala om att det här är lösningen, för så är det ju inte. Det fungerar inte så att man från den ena dagen till den andra bara kan plocka ut en del som grunden för att saker och ting ska fungera. När det uppkommer nya konsekvenser och man arbetar mot mål måste också ett bolag som Vattenfall kunna få fatta sina beslut för att under en övergång och i en process klara de mål som inte har förändrats på något sätt. Och styrelsen måste vara de som fattar besluten. Annars kan vi lika gärna lägga ned detta med bolag, för då är det ju någon annan som ska bestämma. Då är det kanske Lise Nordin som vet hur det här ska vara. Vi kan inte heller som politiker och ägare i sak gå in och styra, även om Lise Nordin verkar tycka det, i den vardagliga diskussionen om vilka Vattenfall diskuterar med och hur man agerar. Det finns fortfarande mål som ska uppfyllas, och man arbetar med sin hållbarhet. Och alla här inne eftersträvar ju samma mål, det vill säga att det ska bli hållbart. Det är det mål som gäller. Varken jag eller Lise Nordin kan eller ska ha förhållningssättet att det är vi som styr vardagen i bolaget Vattenfall, som jag ser det. Det finns de som är proffs på att göra det.

Fru talman! Jag tror att de flesta som ser den här debatten noterar ett visst mönster. Det finns enskildheter, men tillsammans skapar de ett ganska tydligt mönster. I den förra debatten diskuterade vi att Vattenfall planerar att öppna nya brunkolsgruvor och släppa ut 60 miljarder ton koldioxid, som är det som blir resultatet om man använder brunkolen. I den här debatten diskuterar vi hur Vattenfall lobbar i Europa för att minska stödet till förnybar energi. Det går inte att, som regeringen försöker göra, se varje liten del som en enskildhet och inte se att det skapar ett mönster. Det är uppenbart för alla att Vattenfall driver en inriktning som ligger väldigt långt ifrån en linje som leder till hållbar utveckling. Det är en linje som leder till ökade utsläpp, inte minskade utsläpp som finansmarknadsministern försöker säga. Vi ser också hur Vattenfall har stora problem i Europa. Det borde vara uppenbart för finansmarknadsministern när han tittar på de senaste boksluten och ser hur dåligt det går för Vattenfall och hur stora förluster bolaget gör. Ministern borde vara orolig över den inriktning som Vattenfall har just för att den varken leder till de miljömässiga målen eller till de ekonomiska målen. Då finns det väl all anledning att försöka ställa om bolagets verksamhet. Därför oroas jag mycket över den liknöjdhet som jag hör från regeringen och från finansmarknadsministern: Vi har ställt upp mål, och bolaget har frihet att göra precis vad det vill. Det är uppenbart att dessa mål inte håller på att nås. Bolaget rör sig ju i fel riktning. Det är uppenbart, åtminstone för de hundratusentals kunder i Tyskland som har lämnat Vattenfall därför att de är så missnöjda med bolagets verksamhet. De protesterar genom att lämna bolaget som kunder. Bolaget har fått enormt hård kritik nere i Centraleuropa för att man just bryter mot klimatmålen och även andra miljömål. Det är någonting som också svärtar ned Sveriges klimatrykte. Det borde finansmarknadsministern kunna inse. Jag vill verkligen fråga finansmarknadsministern: Ser ministern något problem med att regeringen driver en politik, där man skriver under vackra deklarationer om hur viktigt det är med miljö och med förnybar energi, medan det statliga bolaget driver en linje som går i en annan riktning? Sverige har ställt sig bakom EU:s förnybarhetsmål. Det innebär att Europa ska öka andelen förnybar energi. Det tycker jag är alldeles utmärkt. Jag skulle gärna vilja se att EU hade betydligt mer ambitiösa mål än vad man har, men riktningen är åtminstone åt rätt håll. När då Vattenfall kommer och säger att vi ska ta bort subventionerna till förnybar energi uppstår frågan: Hur hänger de vackra orden på papperet ihop med den verksamhet som det statliga bolaget bedriver? Det blir en missmatchning som borde skapa oro inom Regeringskansliet och för finansmarknadsminister Peter Norman. Jag ska gå tillbaka till det dokument som vi diskuterade i den tidigare debatten, den överenskommelse som gjordes mellan de nordiska ministrarna när president Obama var här. Här står att man understryker vikten av att fortsätta uppmuntra innovativa lösningar för att öka andelen ren energi, inklusive förnybart, och för att möta klimatutmaningen. När man skriver att man ska uppmuntra innovativa lösningar för förnybar energi är det liktydigt med att man tycker att man ska stödja inriktningen på förnybar energi. Samtidigt säger det statliga bolaget till europeiska politiker att man ska sluta stödja investeringar i förnybar energi. Detta bekymrar mig. Det ger ett dåligt sken åt Sverige när den svenska regeringen på toppmöten stolt deklarerar vackra ord om att stödja förnybar energi och energiomställning och samtidigt låter det statliga bolaget göra något som går fullständigt stick i stäv med det man säger. Det gör att Sveriges trovärdighet sjunker, och det är en utveckling som jag inte vill se.

Fru talman! Det pågår en energirevolution i världen. Det är en kombination av ny teknik och politiska beslut. Det som har förvånat mig de senaste åren är att denna revolution fullständigt har förbigått Miljöpartiet, och partiet framstår för mig som ålderdomligt i sin världsbild. Det är ett problem, för man måste välja. Att vara emot koldioxidutsläpp är inte detsamma som att vara för förnybart, men Miljöpartiet sätter ett likhetstecken mellan detta. Man får nog välja vad man är mest bekymrad för här i världen. Är det att det är för lite förnybart, eller är det att det är för mycket koldioxid? Låt oss se på utvecklingen i Europa och kolgruvorna. Jag tror i och för sig att det av politiska skäl är svårt för svenska staten att äga kolgruvor i andra länder, men det är den politiska logiken. När det gäller den tekniska utvecklingen av fossilgas är priset på fossilgas i USA en fjärdedel av det i Europa. Det pressar ut en stor export av kol från USA som mer eller mindre dumpas i Europa och som givetvis driver ned lönsamheten i europeiska kolgruvor. Det minskar dock inte användningen av kol i Europa. Det kommer att brännas kol i europeiska elverk, men produktionen i europeiska kolgruvor kommer säkert att minska kraftigt. Här har vi det första problemet med Miljöpartiets logik. De siktar in sig på gruvorna, men det är inte där koldioxidutsläppen sker utan i kraftverken. Kraftverken kommer dess värre att blomstra på grund av importen från USA, dock inte produktionen i gruvorna. Det andra är den geopolitiska utvecklingen i och med att ett antal länder i Östeuropa absolut inte vill vara beroende av import från Ryssland och att Tyskland genom politiska beslut lägger ned kärnkraften, vilket ökar deras beroende av fossila bränslen. Det är också ett bidragande problem. När det gäller det förnybara är det solpanelerna som är det tekniska genombrottet, framför allt för att Kina producerar dem till kanske en femtedel av det pris som var för tio år sedan. Det i kombination med amerikansk teknik för hur man hanterar solpaneler i stora anläggningar med de variationer som finns är ganska knepigt med baskraftsfrågan och så. Det viktigaste i Tyskland för förnybar energi är sol genom solpaneler. Nu råder en kamp för att hålla uppe priserna genom höga gränshinder medan konsumenterna vill ha låga priser. Då kliver Miljöpartiet som alltid på i ullstrumporna och säger att vi ska subventionera solkraft i Tyskland. Men kära vänner, är det inte bättre att fokusera på att få ned priserna så att konsumenterna använder mer solpaneler? Då är subventioner marginella. Det som räknas är handelspolitiska åtgärder. Fru talman! Det gäller att fokusera på om man vill ha mer förnybart eller om man är mer intresserad av klimatet, för i så fall ska man fokusera på mindre koldioxidutsläpp. Det är viktigt att göra den distinktionen och inte sätta likhetstecken mellan dessa två fenomen.
Fru talman! Lise Nordin har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att förhindra att Vattenfall deltar i Magrittegruppens påverkansarbete för att ta bort stöden till förnybar energi inom EU. Jag ska svara på den frågan, men jag ska börja med att konstatera att Per Bolund vill gå tillbaka till den interpellationsdebatt vi just hade och diskutera vilken bild svenska folket har av verkligheten. För mig är det förståeligt att Per Bolund tycker att denna fråga är besvärlig. När han och Miljöpartiet hade möjlighet att stödja eller säga nej till Socialdemokraterna gick Vattenfall från 0 till 100 miljoner ton. Nu går man från 100 till 65. Jag tror att de flesta inser att 65 är mindre än 100. När ni hade chansen gick det från 0 till 100. Nu går det från 100 till 65, vilket är alldeles utmärkt. Ni får ta ansvar för er period, liksom vi gör för vår. Åter till frågan. Vore det så som Lise Nordin frågar mig skulle det inte vara lämpligt. Men så är det inte. Jag vet inte om det är avsiktligt eller oavsiktligt som Lise Nordin har missuppfattat vad Vattenfall och Magrittegruppen säger. Jag ska läsa ett stycke som förhoppningsvis gör det mer klarlagt. Så här säger Vattenfall: "Nationella stödsystem leder inte automatiskt till att ny energiproduktion byggs där den efterfrågas som mest. Att bygga mycket förnybar produktion i till exempel Norden ger inte effekten att koldioxidutsläppen minskar på europeisk nivå, eftersom elen i dagsläget inte kan transporteras långa sträckor utan betydande kapacitetsförlust. Istället vill Vattenfall att det är prissignaler som styr var ny produktion ska byggas. I det sammanhanget kan handeln med utsläppsrätter . vara den drivande faktorn. På samma sätt ser Vattenfall att EU ETS borde driva att vi ska uppnå lägre koldioxidutsläpp på Europanivå. Vi vill se ett ambitiöst mål på reducerade koldioxidutsläpp till 2030 och att EU ETS ska vara verktyget för att nå dit . Antagligen kommer subventioner på förnybar energiproduktion behövas i ett övergångsskede för att nå målen 2020. Men på längre sikt bör subventionerna förflytta sig från mogna tekniker, som t ex landbaserad vindkraft, till att stödja utbyggd överföringskapacitet, smarta elnät samt forskning och utveckling på mindre konventionella förnybara produktionsslag." Det är alltså inte så som Lise Nordin vill ge sken av, nämligen att Vattenfall i ett påverkansarbete vill ta bort stödet för förnybar energi. Man vill kort och gott göra det på ett annat sätt än vad som finns i dag. Därmed finns det inte skäl för mig att på något vis intervenera och säga åt Vattenfall vad man bör göra eller inte göra i frågan.

Fru talman! Vattenfall tycks sakna ägare sedan regeringen släppt kopplet. Vad gäller subventioner av energi i Europa är det i detta sammanhang viktigt att påpeka att EU-kommissionens senaste siffror visar att kolkraft och kärnkraft ges tre gånger så stort ekonomiskt stöd som förnybar energi. Men det alliansregeringen och Vattenfall tycks rikta in sig på är den mindre subvention som ges till förnybar energi, som är framtidens teknik. Det är lätt att tro att Vattenfall på grund av att man historiskt har investerat stort i kärnkraft och kolkraft känner sig stressat av att det är förnybar energi som byggs ut snabbast i Europa. Vad vi ser är att Vattenfall, genom Magrittegruppen man har ingått i, väljer att jobba mot stöd till förnybar energi samtidigt som man själv är Europas näst största utsläppare av koldioxid. När Vattenfall går in i denna lobbygrupp mot förnybar energi, vilket Peter Norman inte förnekar, väljer Peter Norman att svara mig med att han inte har några åsikter om vilka grupperingar Vattenfall ingår i. Därmed drar jag slutsatsen att Peter Norman och alliansregeringen tycker att det är okej att Vattenfall i Europa jobbar mot stöd till förnybar energi. Till Carl B Hamilton vill jag säga att förnybar energi som vindkraft och solenergi är både det billigaste och det snabbaste sättet att fasa ut fossil energi såsom kolkraft. I det svar som jag får från Peter Norman säger han: "Ägarens roll är att fastställa tydliga mål för vad vi förväntar oss att bolaget ska uppnå." Jag har fortfarande inte fått något svar på om detta agerande - att Vattenfall nu arbetar mot stöd till förnybar energi - är i linje med vad alliansregeringen förväntar sig av Vattenfall.

Fru talman! Jag börjar där Lise Nordin slutade. Det finns tydliga mål från ägaren till Vattenfall. Vattenfalls omställning är en fråga som Vattenfalls ledning ska svara på och arbeta med utifrån de satta politiska målen. Det blir en mycket märklig situation om politiken och Lise Nordin ska gå in och röra i den vardagliga hanteringen och besluten om verksamheten. Det är feltänkt. Lise Nordin tar själv upp att det finns tydliga mål för vad Vattenfall ska uppnå i sin interpellation: att generera marknadsmässig avkastning och att vara ett ledande bolag bland jämförbara europeiska bolag i utvecklingen till en ekologiskt hållbar energiförsörjning. Ingenting av det har förändrats. Men det finns ett sammanhang. Det händer saker och ting på energimarknaden. I detta sammanhang har Vattenfall sagt att man vill göra på ett annat sätt. Man ser på situationen, och man ser på marknaden. Man säger sedan: Så här tänker vi. Som jag har förstått det på Vattenfall vill de arbeta med utsläppsrätterna så att de ska fungera. Jag vill fråga Lise Nordin om hon är emot detta. Per Bolund tar upp att det finns ett mönster. Ja, det finns ett mönster i den politiska diskussionen, Per Bolund. Miljöpartiet placerar en fråga utanför dess sammanhang, som jag ser det. Detta är en del i det hela, men allting hänger ihop. Det finns stora bekymmer. Detta är komplext, och det handlar om konjunkturer. Men Tyskland har valt att ta en snabb väg för att ställa om från kärnkraften, och detta slutar 2022. Det är inte någon enkel lösning. På vägen behöver man göra saker och ting som leder framåt, och den fossila energin är ett måste i omställningen. Vi kan beklaga att så är fallet.

Fru talman! Peter Norman fortsätter med berömvärd envishet att hålla sig fast vid den enda fråga som han tycker är ett vinnande koncept. När man är fullständigt naken försöker man väl hålla fast vid de små fikonlöv som kan skyla ens egen nakenhet. Jag säger fortsättningsvis lycka till, Peter Norman, med att försöka få det till att det skulle vara Miljöpartiet som har varit ansvariga för att Vattenfall har investerat i brunkol. Vem som helst kan gå tillbaka och se hur vi har debatterat och hur vi har försökt kämpa emot denna typ av investeringar både under den förra och den här regeringen. Om ni lyckas med den verklighetsförvanskningen är det verkligen imponerande, måste jag säga. Man kan däremot konstatera att den eviga konstanten i svensk politik när det gäller att alltid, vid varje tillfälle, säga ja till nya investeringar i brunkol, i stenkol och i fossilgas är Peter Normans parti Moderaterna. Ni har aldrig någonsin motsatt er någon investering i den smutsigaste energiproduktion som vi kan föreställa oss. Ni var inte emot det när Vattenfall gick in i början av 2000-talet. Ni var för det när man fortsatte att investera tungt i Nuon, som också använde ett fossilberoende energislag, och ni är för det nu när Vattenfall planerar att öppna fem nya brunkolsgruvor. Där finns konstanten i svensk politik. Den andra konstanten är Miljöpartiet, som vid varje tillfälle motsätter sig denna typ av investeringar. Där ser man polariteten i svensk politik ganska tydligt. Det är intressant att Vattenfall tar upp utsläppshandelssystemet och säger att de vill att det ska fungera bättre. Då kan man titta på vad Moderaterna har gjort i denna fråga. Den var uppe i EU-parlamentet för bara några månader sedan. Då röstade de moderata ledamöterna i EU-parlamentet emot en skärpning av systemet för utsläppsrätter. De motsatte sig alltså att det skulle vara styrande och att det skulle leda till minskade utsläpp. Nu låter man dessutom Vattenfall lobba för att stödet och subventionerna till förnybar energi ska tas bort. Med Moderaternas politik blir det varken det ena eller det andra. Det blir låg kostnad för utsläpp från utsläppshandelssystemen och inget stöd till den förnybara energi. Där ser vi vad som är Moderaternas framtidsbild, det vill säga ett fortsatt fossilberoende Europa.

Fru talman! Det som skiljer energipolitik i Sverige och i Europa i dag - framför allt under de senaste tre fyra åren - från situationen för 20 år sedan är att det drivs in en kil mellan förbrukning och produktion. Det kan förbrukas i Europa, och det är det som släpper ut koldioxiden. Men kolen, för att ta det viktiga exemplet, produceras i amerikanska kolgruvor. Det är detta som blir paradoxalt. Det visar att Per Bolund inte hänger med när han betonar att det ska göras stora investeringar i den europeiska kolproduktionen. Men, Per Bolund, det amerikanska importerade kolet gör detta olönsamt. Det minskar inte koldioxidutsläppen i Europa. Fokusera på det som faktiskt orsakar koldioxidutsläppen, nämligen produktionen i kraftverken! Det är inte produktionen när man bryter kolet. Jag tror att kolet kommer att stanna i marken, och det är alldeles utmärkt. Men tyvärr är det amerikansk kol som bryts i stället och används i Europa. Lise Nordin är inne på det som har diskuterats hur många gånger som helst. Det är klart att om man tittar på procenten så ökar produktionen av förnybar energi snabbt. Men det sker från otroligt låga nivåer, och det kan inte ersätta den baskraft som finns i Europa. Det sägs här att det billigaste och snabbaste sättet att få bort koldioxiden skulle vara förnybar energi. Det är möjligen riktigt om man har ett femårsperspektiv. Man kan smälla upp ett antal vindkraftverk och solpaneler. Men de har inte någon längre livstid, och de orsakar dessutom andra stora krav på näten som innebär stora investeringar. Jag tycker att Miljöpartiet ska börja fundera lite på det här med utrikeshandel, men jag vet att det bjuder er emot.
Fru talman! Jag kan konstatera att Per Bolund inte kan hålla sig utan att han fortsätter att tala om den gamla interpellationen. Jag kan förstå att det är besvärligt att behöva konstatera att man har varit passivt delaktig i att låta Vattenfall gå från noll till 100 miljoner ton och att den nuvarande regeringen drar ned till 65 miljoner ton. Jag vill inte gå in i diskussionen mer än så. Vad gäller Lise Nordins fråga försökte jag ge en förklaring i mitt första svar. Jag kanske var otydlig, så jag ska förklara igen. Min bedömning är att Magrittegruppen, som Vattenfall har gått med i, inte är en lobbygrupp mot förnybar energi i Europa. Det är en lobbygrupp som vill att man ska undvika direkta subventioner till förnybart och i stället använda prismekanismer, det vill säga skatt på koldioxid. Därför är det inte så, enligt min uppfattning, att Vattenfall är med i något påverkansarbete för att ta bort stöden till förnybar energi. Detta är ganska tydligt när man läser igenom gruppens förslag ordentligt och om man även läser igenom Vattenfalls kommentarer till förslaget. Det är detta interpellationen handlar om, och förhoppningsvis har jag nu klargjort min uppfattning i frågan.

Fru talman! Jag måste säga att det var kreativt av Peter Norman att här på slutet säga att Vattenfall inte jobbar mot förnybar energi. Miljöpartiet tycker att det är viktigt att vi inom Europa för upp skatten på koldioxidutsläpp. Det är en viktig väg att gå. Den andra är att ge ett stöd till den förnybara energin, som behöver ta en större andel för att vi ska nå våra klimatmål. Att Vattenfall säger ja till en skatt på koldioxid rättfärdigar inte att de nu jobbar i en lobbygrupp som är emot att EU ger stöd till förnybar energi. Vi tycks vara oense här i kammaren i dag om huruvida Vattenfall har tydliga mål. När Vattenfall arbetar mot stöd till förnybar energi och investerar i kolkraft anser jag och Miljöpartiet att Vattenfall inte lever upp till målet att leda utvecklingen av omställningen till en ekologiskt hållbar energiförsörjning. När Vattenfall tillåts arbeta mot stöd till förnybar energi och öppnar nya brunkolsgruvor anser Miljöpartiet att det behövs ett tydligare mål och ett tydligare statligt ansvar för vårt bolag Vattenfall. Miljöpartiet vill ställa om Vattenfalls verksamhet så bolaget går från att vara Europas näst största utsläppare av koldioxid till ett mål på 100 procent förnybar energi. Som jag sade tidigare har EU-kommissionen släppt nya siffror. Man har gått igenom hur stort ekonomiskt stöd som ges till olika energislag. De siffrorna visar att kolkraft och kärnkraft ges tre gånger så stort ekonomiskt stöd som den förnybara energin. Jag försöker än en gång att få ett tydligt svar. Anser Peter Norman att Vattenfalls arbete mot stöd till förnybar energi är förenligt med de mål som regeringen har gett Vattenfall?
Fru talman! Jag kan svara Lise Nordin för tredje gången. Jag anser inte att frågan är korrekt formulerad eftersom jag inte anser att det Vattenfall har gjort är en lobbyverksamhet mot förnybar energi. Om det skulle vara så skulle jag tycka att det inte var förenligt med uppdraget. Jag hoppas att jag därmed har rett ut den frågan. Sedan kan vi diskutera om målen är effektiva eller inte. Jag tycker att det är ett mycket precist mål att säga att Vattenfall ska gå ned till 65 miljoner ton 2020. Det är lätt att mäta, det är lätt att utvärdera och det är lätt att följa under resans gång. Om Miljöpartiet har andra, ännu tydligare mål är jag intresserad av att diskutera dessa. Jag tycker dock att koldioxidutsläppsmålet, som det i dag är formulerat, är ett bra formulerat mål. Jag utgår ifrån att bolaget arbetar för att uppnå detta. Om vi under resans gång kommer att se att så inte sker måste vi intervenera från ägarhåll, och vi har inga problem att göra det. Det här hade inte ens behövt hända om bolaget inte hade gått upp till 100 miljoner ton, vilket skedde under den tid då ni hade möjlighet att påverka energipolitiken. Detta är en tragedi både för Vattenfall och för Sveriges rykte. Men det har någon annan ansvar för, i första hand Socialdemokraterna men även dess stödpartier.